Herr talman! Jag skall kortfattat beröra planeringsramarna och LIE anslagets konstruktion med utgångspunkt i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Elisabeth Fleetwood kommer senare att ta upp konservatorslinjen. Jag ber redan nu att få yrka bifall till samtliga reservationer. Vid behandlingen i går av utbildningsutskottets betänkande nr 20 redovisades de omfattande besparingar som vi moderater vill åstadkomma genom att skära ner antalet platser på olika utbildningslinjer, framför allt de som vetter mot den offentliga sektorn, där arbetslöshet hotar. I stället vill vi få till stånd en utökning av årsstudieplatserna på de enstaka kurserna, närmare bestämt en ökning med 1 540 platser inom planeringsramen. Det innebär en anslagsökning med 10 milj.kr., som vi sparat in på andra områden. Därmed ges också en möjlighet att infria riksdagens tidigare beslut att utöka utbildningskapaciteten med 3 000 platser mellan budgetåren 1982 85. Det skulle även, åtminstone till en del, bidra till att lösa de problem som finns vad gäller fördelningen mellan regionerna, som aktualiserats i motion 1682 av Rune Backlund m.fl. ledamöter på Jönköpingsbänken och som också berörs i Per Unckels och mitt särskilda yttrande. Den nuvarande fördelningen mellan högskoleregionerna är uppenbarligen otillfredsställande. Det illustreras kanske bäst av Linköpings högskoleregion, som har fått en oproportionerligt liten del av LIE-anslaget i jämförelse inte bara med de äldre universiteten utan också i jämförelse med exempelvis Umeå universitet, som har lika många studerande som Linköpings universitet. Det är även otillfredsställande att detta drabbar ett universitet under uppbyggnad. Problemet är emellertid inte nytt. Man har länge haft svårt att råda bot på dessa olika skevheter. Det är uppenbart att anslaget inte enbart kan relateras till en regions invånarantal. Tyvärr har några nya fördelningsprinciper inte aviserats. Utbildningsutskottet noterade förra året i sitt betänkande nr 29: ”De hittills vunna erfarenheterna av anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser tyder enligt utskottets uppfattning på att uppfyllelsen av de olika ändamålen med anslaget lätt leder till konflikter.” Felet ligger just i konstruktionen; det är alltför många syften som man vill uppnå. Det gäller fortoch vidareutbildning. Det gäller resurser till den humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningen, som inte täcks av linjesystemet. Det gäller fördjupningsstudier, som ju bl.a. är förutsättning för forskarutbildning. Det gäller också att ge stabilitet i mindre högskoleorter. Utbildningsutskottet hoppades förra året på den aviserade propositionen om högskolans institutionella organisation. Den kom senare, och den behandlades i december, men den tog bara upp en del av den här problematiken. Bl.a. pekade man på det önskvärda i att få till stånd en nationell planering när det gäller resurserna i de små humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. En minikrysslista skulle utarbetas. Uppdraget skall gå till UHÄ, och UHÄ kommer att ha arbetet klart den 1 september i år. Vi får avvakta och se vad som händer. Därmed kan man i varje fall säga att en faktor bör bli eliminerad. Det bör bli möjligt att klarare se hur stora de särskilda behoven är för de äldre universiteten när det gäller just de här små ämnena. Uppskattningsvis rör det sig om 10 å 20 2 av det totala anslaget. Resten av det här anslaget bör då fortsättningsvis kunna fördelas på ett rimligare sätt än vad som nu sker. Därmed, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! Jag tänker för ovanlighetens skull vara ganska fåordig. Centern står i huvudsak bakom vad som sägs i detta betänkande. Jag vill hänvisa till den utomordentliga argumentation som det innehåller. För egen del har jag dock en invändning på en punkt. Det gäller lokaliseringen av konservatorsutbildningen. Jag är som bekant varm anhäng are av decentralisering, och jag brukar inte förorda att allt möjligt skall koncentreras till Stockholm. Men i det här fallet tycker jag att det är så uppenbart att konservatorsutbildningen vinner på att ligga i Stockholm. Det finns en stor koncentration av museer till Stockholm, vilket man i och för sig kan ha olika synpunkter på. En dominerande del av den arbetsmarknad som de som genomgår konservatorsutbildningen skall söka sig till finns i Stockholm. Flertalet av de institutioner som kan utgöra ett stöd för utbildningen finns också i Stockholm. Ur allmän sysselsättningssynpunkt väger inte konservatorsutbildningen särskilt tungt. Det finns alltså ingen anledning att lägga några omfattande regionalpolitiska aspekter på detta. Saken bör lösas med hänsyn till vad som är bäst för utbildningen och bäst för dem som genomgår utbildningen. Det är uppenbart att alla sakskäl talar för att konservatorsutbildningen bör vara förlagd till Stockholm, främst med hänsyn till den fördelning som vi har när det gäller museiverksamheten i landet. Därför har jag medverkat till reservation 1 vid detta betänkande. Jag vill hänvisa till vad som står där. Jag yrkar bifall till den reservationen och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer att något kommentera Elisabeth Fleetwoods och min motion 547 angående högskoleutbildning på Gotland. Jag kommer inte att yrka bifall till motionen mot ett tyvärr enigt utskott. Herr talman! Riksdagen beslutade år 1979 att förlägga viss högskoleutbildning till Gotland, nämligen förskollärarutbildning. Den organiserades som en egen institution och knöts till högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Initiativet till denna utbildning togs år 1977 av regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion och olika organ inom Gotlands kommun. Efter riksdagsbeslut startades utbildningen hösten 1980. Hösten 1983 föreslogs i proposition 1983/84:40 att denna utbildning skulle läggas ned. Utbildningsutskottet beslutade dock om bordläggning till denna vårriksdag. Det definitiva nedläggningsbeslutet fattades i denna kammare den 12 april. Gotlands första och enda institution för högskoleutbildning blev tyvärr inte gammal — drygt tre år. Trots smärtan och medvetenheten om att nedläggningen skulle få svåra konsekvenser för Gotlands kommun motsatte sig varken min medmotionär, Elisabeth Fleetwood eller jag själv nedläggningen. Anledningen därtill var att det fanns alltför få sökande och alltför många arbetslösa förskollärare. Herr talman! Efter riksdagsbeslut att inrätta självständiga högskoleenheter i Halmstad och Skövde 1983 har nu alla län utom Blekinge och Gotland antingen en mindre regional högskoleenhet eller en ort med högskola. Detta är för Gotland både regionalpolitiskt och utbildningsmässigt mycket allvarligt, tycker jag. Lägg till detta att statsbidragssystemet för studieförbundens universitetskurser förändrats, vilket innebär att det kommer att bli alltför kostsamt att anordna sådana universitetskurser. Detta drabbar Gotland särskilt hårt, eftersom länet tillsammans med ett par Norrlandslän relativt sett varit det mest aktiva på detta område. Herr talman! På grund av den situation som uppstått har regionstyrelsen tillsatt en projektgrupp bestående av ledamöter från olika organ inom Gotlands kommun och tjänstemän från regionstyrelsens kansli i Stockholm. Projektgruppen har fått i uppgift att förutsättningslöst inventera möjliga utbildningar på Gotland. Det skulle gälla t.ex. fortoch vidareutbildning, men det skulle också gälla lokala linjer eller delar av allmänna utbildningslinjer, vilket är mycket viktigt att poängtera. Herr talman! I den nya högskoleorganisationen finns ett särskilt anslag för bl.a. lokala linjer och enstaka externa kurser. En uppräkning av detta anslag har glädjande nog föreslagits i årets budgetproposition. Jag hoppas att de pengarna i viss mån kommer Gotland till del. De lokala linjerna förläggs till en viss ort efter beslut av regionstyrelsen — för Gotlands del regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion. Ingen lokal linje har ännu förlagts till Gotland, men denna utbildningsform är vanlig i de flesta andra län. Herr talman! Gotlands särart skulle säkerligen erbjuda intressanta studieområden även för studerande från övriga delar av vårt land. Ämnen som arkeologi, geologi och botanik — och även utbildning inom energi-processteknik — borde vara av intresse, liksom vattenbruksområdet. Lokala linjer med detta innehåll skulle säkerligen locka elever inte bara från Gotland utan också från övriga delar av vårt land. Den mycket kompetenshöjande utbildningen skulle vara till stor nytta för vårt näringsliv. Herr talman! De externa kurserna är också viktiga. De ökar ju högskoleutbildningens tillgänglighet högst väsentligt och är ofta introduktionen till längre vidareutbildning. Mellan fyra och fem decentraliserade kurser har anordnats på Gotland varje år sedan 1977. Dessa kurser utgör en synnerligen viktig utbildningsresurs på Gotland, särskilt nu när vi inte längre kan räkna med studieförbundens hjälp i någon högre grad. Det är viktigt att detta program breddas avsevärt och ges en klarare inriktning. Det är också viktigt att dessa externa kurser ges så, att närliggande ämnen följer på varandra och bildar pusselbitar i en helhet. Enstaka kurser kan då så småningom leda till en fullständig högskoleutbildning. Herr talman! Många unga människor lämnar inte så gärna vår ö efter sin gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att vi ger dem denna möjlighet och också tar vara på den resurs som dessa unga människor är. Gotland har inga alternativa studiemöjligheter. Därför är både enstaka linjer och externa kurser av största vikt. Tyvärr anser utskottet inte att riksdagen bör göra något uttalande när det gäller att förlägga viss högskoleutbildning till Gotland. Man åker gärna dit på sommaren och har trevligt, men det här är för oss viktigare än sådana saker. På regionkansliet är dock en rapport under utarbetande av den tillsatta projektgruppen. Det beslut som eventuellt fattas på detta underlag kommer därefter att remitteras till högskolor och myndigheter. Förhoppningen på Gotland är att realistiska förslag till högskoleutbildning på Gotland kommer att bli resultatet av de olika initiativ som tagits i detta syfte, trots att riksdagen inte vill uttala sig för en högskoleutbildning på Gotland.
Herr talman! Med anledning av Barbro Nilssons i Visby inlägg vill jag påminna om att vi från centern i ett särskilt yttrande klargjorde vår inställning till högskoleutbildning på Gotland i samband med att förskollärarutbildningen där lades ned. Vi är helt på det klara med att det måste komma till en helt ny högskoleutbildning på Gotland. Nu sysslar regionstyrelsen med det ärendet, och vi förutsätter att den kommer till ett positivt resultat. Skulle den mot förmodan inte göra det, är vi för vår del beredda att medverka till att riksdagen ingriper så att en högskoleutbildning verkligen kommer till stånd på Gotland framöver.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig, om ett besök från en tjänsteman i statsrådsberedningen i konstitutionsutskottets kansli skedde på mitt uppdrag. Svaret är nej. Jag vill tillfoga att syftet med det angivna besöket var, som också framgår av en till utskottet överlämnad promemoria, ett rent informationsutbyte.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på den här frågan. Jag har inte ställt frågan för att dra i gång någon diskussion här i riksdagen om ambassadör Ferms brev till statsministern — det har jag varken skäl eller lust att göra — utan jag har ställt frågan på rent konstitutionella grunder, eftersom riksdagens granskning av regeringens löpande arbete sker genom konstitutionsutskottets dechargegranskning. Detta är en viktig del av vårt parlamentariska liv. Då är det också viktigt att denna granskning från konstitutionsutskottets sida kan ske helt utan påtryckningar från regeringen. Det kan inte vara rimligt att regeringen, när utskottet för sin granskning ber att få ta del av vissa handlingar, har synpunkter på hur dessa handlingar skall hanteras. Vi får utgå från att konstitutionsutskottet, både dess ledamöter och dess kansli, är väl förtroget med det regelsystem som vi har när det gäller hemliga handlingar. Om det har funnits anledning att tro att man har förfarit lagstridigt med en handling i konstitutionsutskottets kansli, kan det prövas exempelvis av justitiekanslern som är fristående. Det är mot denna bakgrund som jag tycker att det inte är godtagbart att en tjänsteman i statsrådsberedningen uppsökt konstitutionsutskottets kansli för att få reda på hur en viss regeringshandling, som utskottet begärt in, har behandlats inom utskottets kansli. Jag noterar nu med tillfredsställelse att statsministern säger att detta inte skett på hans uppdrag. Jag utgår ifrån att statsministern kommer att se till att saken inte upprepas.

Herr talman! Björn Molin har dåligt reda på vad som har inträffat. Jag kan inte gärna förhindra någonting som jag inte kan se varit någonting förgripligt. Vad som har skett enligt den promemoria som jag har tagit del av är ett informationsutbyte när det gäller hantering av hemliga handlingar; sådant bör naturligtvis förekomma mellan riksdagsutskott och regeringskansliet. I detta syfte har en tjänsteman i statsrådsberedningen uppsökt ordföranden i Denne, som ju känner till den här frågan, har i dechargedebatten häromdagen inte haft någon som helst kritik att framföra härvidlag. Samtidigt har han sagt att om andra vill, skall man gärna ta upp denna fråga till granskning i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets socialdemokratiske ordförande hade ju vid dechargedebatten för några dagar sedan inte några invändningar alls att rikta mot regeringen. Jag förmodar att detta känns tryggt i statsministerns kansli. Nu var det emellertid inte den saken jag tog upp utan det faktum att det som statsministern här kallat för ett informationsutbyte faktiskt var ett besök av en tjänsteman i statsrådsberedningen, som ville ta reda på hur man inom konstitutionsutskottet handhade hemliga handlingar. Jag vill då upprepa att om man har anledning att misstro hanteringen av hemliga handlingar inom konstitutionsutskottet, hos dess ledamöter eller dess kansli, får man låta t.ex. justitiekanslern göra en utredning. Det kan inte vara rimligt att en regeringen underställd tjänsteman — jag tror att det var fråga om en politisk sakkunnig — gör den granskningen. Det är ju då det finns risk för att det upplevs som en påtryckning ifrån regeringen på det organ i riksdagen som har att granska regeringen.

Herr talman! Det jag reagerade mot var det ”polisiära” tonläget i Björn Molins inlägg då han uppmanade mig att se till att detta inte skulle upprepas. Eftersom jag inte fått information om att någonting förgripligt skulle ha skett, nekar jag att göra den typen av auktoritära och polisiära ingripanden. Vill konstitutionsutskottet granska detta nästa år har man all rätt till det. Men att stå här och uttala sig om huruvida en tjänsteman förfarit riktigt eller ej, utan att ha tillgång till ordentliga fakta i målet och utan att ha med saken att göra, tycker jag vore att visa ett slags auktoritär stil som inte är den rätta.
Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse att besöket i utskottets kansli inte skett på statsministerns uppdrag. Jag tror att statsministern inte heller har underrättats om saken. Jag tycker som sagt att det är tillfredsställande, och jag har självfallet godtagit den delen av statsministerns svar. Vad jag sedan sade var att jag tycker att statsministern skulle kunna se till att de tjänstemän i statsministerns kansli, som eventuellt har planer på att besöka konstitutionsutskottets kansli, iakttar viss varsamhet framöver. Jag är övertygad om att statsministern med sin begåvning och talarförmåga kan göra detta utan att det verkar auktoritärt eller polisiärt.
Nr 155 Herr talman! Efter denna förtroendeförklaring nedlägger jag naturligtvis Fredagen den all talan mot herr Molin. Och jag får väl uttrycka min övertygelse om att 25 maj 1984 statsrådsberedningens tjänstemän städse kommer att handla efter gällande lagar och författningar, utan speciella tillsägelser från min sida.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om det inställda mötet vecka 18 med EG-kommissionen om sillexporten betyder att regeringen inte anser det lönt att förhandla samt, om så är fallet, vad regeringen nu avser att göra. Saken har ingenting att göra med någon ändrad hållning hos regeringen. Mötet sköts upp till följd av rent praktiska hinder. Något nytt datum för mötet har ännu inte fastställts, men vi räknar med att det kommer att äga rum under juni.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställer den är den oro som jag känner — och med mig hela den svenska silloch strömmingsfiskarkåren. Vi känner oro därför att regeringen inte driver frågan om EG:s silltullar med kraft, utan som det verkar låter EG agera hur som helst. Under två perioder har vi nu haft EG-tull på sill. Första året hade vi det i tolv dagar, andra året i två månader. Den 16 juni i år börjar en ny period, då ytterligare 14 000 ton sill tullbeläggs. Det betyder troligen att vi får tull på sill och strömming under ytterligare ett par månader. Det kan således bli så att vi i år får silltullar under fyra månader. Men vår regering tar det lugnt. Den inställer de EG-förhandlingar som skulle ha ägt rum vecka 18. Riksdagen gav regeringen fullmakt i enlighet med vad man begärde i budgetpropositionen 1983/84. Det heter där att regeringen ”för det fall svensk sillexport till EEC skulle tullbeläggas — får besluta om att under tid som regeringen bestämmer återta helt eller delvis de i skriftväxling mellan Sverige och EEC den 21 juli 1972 omnämnda svenska åtagandena avseende tullar samt avgifter med samma verkan för vissa fiskvaror med ursprung i EEC:s medlemsländer”. Jag måste också erinra utrikeshandelsministern om jordbruksministerns uttalande den 2 september 1983. Jag gjorde detta också i en tidigare interpellationsdebatt, så jag behöver kanske inte citera uttalandet igen. Det framgår av uttalandet att det kommer att finnas en beredskapsplan som kan sättas i verket. Men ännu har inte någonting skett, och det är nu åtta och en halv månader sedan jordbruksministern gjorde sitt uttalande. Man kan av uttalandet få den uppfattningen att detta är en fråga mellan jordbruksministern och utrikesministern — det sades så — och det var därför jag i höstas ställde min interpellation till utrikesministern. Jag funderar litet över om det är två departement som utarbetar en beredskapsplan och undrar om inte utrikeshandelsministern, som ändå är ansvarig, är inblandad i förhandlingarna. Känner utrikeshandelsministern till denna beredskapsplan, som enligt vad jordbruksministern sade kan sättas i verket om svensk sillexport tullbeläggs? Jag är som sagt orolig för att inget kommer att hända, och ministerns korta svar har inte stillat min oro. Fortfarande händer ingenting, och det finns ingenting bestämt för framtiden. I det avtal som Sverige slöt med EG år 1972 sålde man en stor del av det svenska fisket — ingen kan tala om vad det såldes för — och regeringen visar inte heller nu någon större vilja att skydda vår näring, fisket.
Herr talman! Den fråga som Jens Eriksson har ställt till mig i dag gäller ju varför ett möte har skjutits upp från maj till juni — och inte det som Jens Eriksson nu tar upp. Han har fått svar på den fråga han ställde — det var praktiska skäl. Det är två parter och det gäller att hitta ett datum, och därför har mötet skjutits upp. Vi hoppas att mötet skall kunna äga rum i juni. De andra frågor som Jens Eriksson tar upp har vi diskuterat tidigare — de var inte med i hans frågeställning här. Han vet mycket väl att jag har deklarerat att vi arbetar utomordentligt hårt med EG för att få en långsiktig lösning av detta problem. Det är ju ingalunda så enkelt som Jens Eriksson framställer det. Han vilseleder också en del av sina vänner i fiskerinäringen, om han menar att problemet går att lösa ensidigt från svensk sida. EG är mitt inne i ett fiskekrig mellan de egna länderna. Det gör det inte lättare för ett land som Sverige att förhandla. Vi lägger ned — det har jag upprepat många gånger här i riksdagen — mer förhandlingskraft på denna fråga än på någon annan fråga i förhållande till EG. Jens Eriksson kan vara fullkomligt övertygad om att när det av praktiska skäl uppskjutna mötet kommer att äga rum, så kommer vi att vara lika aktiva och engagerade som vi har varit hittills.
Herr talman! Jag har pekat på de här sakerna därför att jag ännu en gång vill understryka den oro vi känner för att ingenting händer och för att det kostar oss mer och mer pengar. För varje dag som går blir silltullen drygare och drygare. Jag vill också erinra om att det inte bara är för fisket som det kostar pengar utan att det också kostar i samband med prisregleringen. Jordbruksnämnden har avgivit ett besparingsförslag, där man vill begränsa utbetalningen av pristillägg för sill, delvis av den orsaken att det tas ut silltullar. Om man gör så, kommer fisket att få ta hela kostnaden, och det kommer att bli kännbart i ett läge när vi som nu har låg lönsamhet. Att det inte är enkelt vet jag också. Men om man drar på detta år efter år, får vi lätt uppfattningen att troligen kommer ingenting att hända. Ni har ändå vapen som ni kan använda om ni vill, eftersom EG:s import hit är belagd med avgifter som ni har samma möjligheter att ta bort som EG har att ta bort suspensionen när det gäller tullar. Det är därför som jag menar att man måste ta i med kraft om man skall få något resultat. Jag tror inte att det hjälper att förhandla, för då blir det fråga om att köpa för någonting annat, och svenskt fiske har i varje fall ingenting mer att sälja.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag delar den s.k. språkvårdsgruppens uppfattning att nästa århundrade skall heta tjugohundratalet. Språkvårdsgruppen är ett samrådsorgan för landets språkexpertis. Via ett pressmeddelande har den rekommenderat oss att kalla nästa århundrade för tjugohundratalet. Jag ser denna rekommendation som ett naturligt inslag i språkvårdarnas arbete med att hjälpa oss alla att uttrycka oss enklare och begripligare. Säkerligen är vi många som kommer att staka oss när vi skall uttala namnet på det sekel som börjar om femton och ett halvt år, och än värre blir det kanske hundra år senare när våra efterkommande skall välja mellan tvåtusenetthundratalet och tjugoetthundratalet. Det hör dock, herr talman, inte till regeringens uppgifter att reglera sådana språkfrågor. Här är det i stället upp till var och en att fritt avgöra vad som är lämpligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Frågan har föranletts av meddelandet att den s.k. språkvårdsgruppen har kommit fram till att nästa århundrade skall heta tjugohundratalet. Anledningen till att jag gör detta till en fråga här i riksdagen — och frågar statsrådet — är att enligt uppgifter har representanter för statsrådsberedningen ingått i denna språkvårdsgrupp. Jag är inte någon språkvårdsexpert utan i allra högsta grad en lekman på området. Och det är kanske just därför som jag tycker att det inte alls låter bra att säga tjugohundratalet utan att det bör heta tvåtusentalet. Jag är definitivt inte ensam om denna uppfattning. Sedan jag ställde frågan har många hört av sig — människor som är verksamma inom skilda yrkesområden — och spontant uttalat att tvåtusentalet låter mycket bättre än tjugohundratalet. Liknande uttalanden har fällts vid undersökningar som gjorts av tidningarna. Tjugohundratalet låter som om det sagts av hästhandlarna på Sjöbo på nästa århundrade på nästa århundrade marknad. De säger nämligen inte fem tusen fyra hundra när de handlar, utan de säger femtiofyra hundra. Man kan fråga sig om språkvårdsgruppen har gjort studiebesök på Sjöbo marknad. Jag tycker inte att det låter bra att säga tjugohundratalet. Det låter inte heller bra att säga tjugohundratjugo eller tjugohundraett. Statsrådet säger i sitt svar att han ser rekommendationen ”som ett naturligt inslag i språkvårdarnas arbete med att hjälpa oss alla att uttrycka oss enklare och begripligare”. Jag har svårt att få det till att det skulle vara enklare och begripligare att säga tjugohundratalet i stället för tvåtusentalet. Statsrådet säger att regeringen har inget ansvar för detta utan att var och en själv får avgöra, och det är möjligt. Men det finns väl ändå anledning för Sveriges riksdag och regering att uttala en mening om hur vi bör säga om nästa århundrade. Finns det inget organ som säger ifrån om vad som skall tillämpas? Har inte regeringen ett ansvar tillsammans med riksdagen? Är vi överens statsrådet och jag, tycker jag att han skall uttala sig för att vi häri riksdagen bör verka för att använda ordet tvåtusentalet. Eller är det som vanligt så att politikerna skall se till att det skall göras precis tvärtemot vad folk i allmänhet tycker?

Herr talman! I sakfrågan har jag inget att tillägga utöver mitt första svar. Däremot vill jag säga att jag blev ganska förvånad när Wiggo Komstedt sade att riksdag och regering bör bestämma hur människorna skall uttrycka sig. Det var förvånansvärt för att komma från en moderat. Skall vi nu inte ens få frihet att bestämma själva om vi skall säga tjugohundraett eller tvåtusenett? Wiggo Komstedt får gärna på nyårsafton om femton och ett halvt år, om vi lever och har hälsan, önska mig och andra ett lyckligt år tvåtusen. Det är fullständigt groteskt att riksdagen skulle besluta om att det skall vara på det ena eller andra sättet. Vi har väl i all sin dar viktigare saker för oss här, bl.a. att se till att vi får uppleva år 2000, att vi får stopp på kärnvapenupprustningen och den vansinnespolitik som gör att många människor tror att vi aldrig når dit över huvud taget. Herr talman! Jag kommer inte att yttra mig mer i denna fråga.

Herr talman! Det var ett våldsamt indignationsnummer som statsrådet spelade upp. Här hade han plötsligt fått tag i någonting som gav honom anledning att tala om den stora friheten. Här fanns tydligen en frihetsfråga som var lämplig för regeringen att ta tag i, i motsats till många andra. Jag tycker faktiskt ändå, statsrådet, att vi som politiker har ett ansvar att komma med en rekommendation. Kan det vara så bra att man skriver på ett sätt i ett län och på ett annat sätt i ett annat län? Som jag redan sagt, är jag lekman på området, men detta tycker jag inte verkar vara någon god språkvård. Det är inte så konstigt att man ger en rekommendation i en viss riktning i stället för att det skall vara något slags fritt fram. Vi har vant oss vid att både skriva och säga nittonhundratalet. Jag tycker att det skulle vara väldigt konstigt om vi här i riksdagen på 349 olika sätt försökte tolka vad nästa århundrade bör heta. Oavsett om rekommendationen kommer från en moderat eller från en socialdemokrat, tycker jag inte att den är det stora ingreppet i friheten. Den gör vi säkerligen stora ingrepp i ändå. Men när vi når fram till år tvåtusen, som jag kommer att välja att säga, har vi kanske en framtidsminister som tycker till. Förhoppningsvis har vi redan nästa år en annan regering, och då kan jag naturligtvis på nyårsnatten önska framtidsministern som har framtiden bakom sig gott nytt år.

Herr talman! Jag skall be att få citera ur beslutet av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län vad gäller besvär över beslut av miljöoch hälsoskyddsnämnden i Uddevalla beträffande störningar från barndaghem i fastigheten vid Fredsgatan 7.

Man gör många reflexioner som politiker och småbarnsmamma när man får höra talas om detta. Den första är förstås: Detta kan inte vara sant. Men det visade sig vara det. Man slås också av att tesen att vi lever i ett barnfientligt samhälle bekräftas till 100 96 av sådana här uttryck. Sedan må politiker tillsätta barndelegationer, ge ut debattskrifter om varför det föds för få barn och säga sig vilja prioritera barnfamiljer — det är ändå handlingarna som räknas. De föräldrar som har sina barn på detta daghem inser förvisso att barn står mycket lågt i kurs i dagens samhälle och hos dess beslutsfattare. En annan reflexion man gör när man läser länsstyrelsens beslut, som alltså blev att verksamheten skall upphöra, är: Var skall barnen vara? Får inte barn leka? Får barn över huvud taget finnas till i den värld Carl-Otto, Olof och Mats lever i — alltså de som på länsstyrelsen handlagt detta ärende? Jag har frågat efter åtgärder från regeringen, och jag tackar för svaret. Det är bra att socialministern anser att barn aldrig kan kallas för en sanitär olägenhet. Men det är ingen journalistisk hårdragning. Jag har citerat direkt ur länsstyrelsens beslut. Jag vill ställa några följdfrågor. Anser socialministern att barns lek, skratt och rop är ett naturligt eller onaturligt inslag i ett typiskt bostadsområde? Detta var mina följdfrågor.

Herr talman! Jag vet att vpk reserverade sig. Det är ganska länge sedan det här hände, så jag har faktiskt inte lyckats få fram skälet. Vi har väl aldrig varit några påskyndare av just lägenhetsdaghem. Men det är inte riktigt det som det här handlar om, utan hur man i en länsstyrelse ser på barn i grupp. Socialministern säger att det är verksamheten och inte barnen som är störande. Det är faktiskt en hårfin skillnad. Ett daghem är ju en verksamhet där barn finns och där barn leker, och då blir det barnen som blir kallade för en sanitär olägenhet. Jag anser inte att min fråga var retorisk. Jag kan upprepa den: Anser socialministern att barns lek, skratt och rop är ett naturligt eller onaturligt inslag i ett typiskt bostadsområde? Länsstyrelsen skriver att i ett typiskt bostadsområde skall man ha lugn även på dagen. Själv bor jag också i ett sådant område, men det är långt ifrån lugnt. Det mest positiva som man kan höra är väl barns rop och lek och skratt, och det finns kanske annat som är betydligt mer störande. Vidare frågade jag om barn på daghem kan kallas för bullrande eller annan miljöstörande verksamhet, och jag frågade om socialministern ansåg att daghem kan lokaliseras inom hörhåll för ett bostadsområde. Om han inte anser det, undrar jag vilka konsekvenser det får i form av bullerplank och andra dylika arrangemang. Jag tycker det är viktigt att socialministern och regeringen tar chansen att reagera mot och försöka kväva denna tendens till barnfientlighet i sin linda, för det är ju inte bara i Uddevalla man reagerar mot att daghem finns, och i förlängningen också mot att barn finns.

Herr talman! Om vi skall börja debattera just det här daghemmet, vill jag också komplettera med att säga att även om vpk gick emot placeringen då och kanske föreslog andra, är det svårt att nu hitta en annan placering. Från början var det kanske ett fåtal, men nu är det bara en person som anser sig störd. De andra i bostadsområdet tar tvärtom avstånd från denna inställning. Jag tycker det är bra att socialministern klart har deklarerat att barn måste få finnas. Jag hoppas att detta budskap når ut till länsstyrelserna.

Herr talman! Jag tackar socialministern för ett mycket bra och uttömmande svar. Jag är också tacksam för att jag fick svar på rätt fråga, trots att jag kanske har formulerat frågan litet felaktigt. Jag vill gå tillbaka något och förklara varför jag har ställt min fråga. Under de senaste månaderna har vid flera tillfällen några av våra morgontidningar och kvällstidningar och även fackpress tagit upp problemet med försäkringskassornas stora arbetsbörda, som bl.a. innebär att de inte hinner med att ge människor som drabbats av eventuell arbetsskada slutligt besked i rimlig tid efter inlämnad ansökan. Många är de fall som har radats upp i dessa tidningar. Åldrarna är mycket varierande, skadorna av mycket skiftande natur och orsakerna till dem många. Men en gemensam nämnare finns: alla lider lika mycket av både sin skada och den besvärliga väntan på ett besked. Jag är helt på det klara med att vi inte kan lägga det stora ansvaret på försäkringskassorna. De har säkert en arbetsbörda som är mycket tung och påfrestande, och de saknar resurser för att kunna göra så snabba utredningar Nr 155 som borde göras vid dessa tillfällen. Fredagen den Företrädare för riksförsäkringsverket förklarar att man är bekymrad och = 25 maj 1984 att problemet diskuteras, men att man ännu inte kan säga vilka åtgärder som är aktuella att ta till. Jag förstår att man inte löser detta problem på en dag — Om korttidsvård eller en vecka, men det är hög tid att nu verkligen visa att man vill göra något för utvecklingsstörför att få ner väntetiden. Ar det fråga om resurser i form av pengar för att — da barn och ungkapaciteten är för liten, måste detta vara ett av de ärenden som bör domar prioriteras. Många människor lider av värk och väntan. Det är mycket som vid sådana här tillfällen skall avgöras för den som är sjuk. Det gäller för det mesta inte bara för den person som är skadad och lider av värk, utan det drabbar också den övriga familjen. Vid de flesta tillfällen kanske familjelivet måste ändras helt. Att då leva i ovisshet är psykiskt påfrestande för alla inblandade. Enligt uppgifter är det ca 25 000 som väntar på besked, varav ca 4 000 har väntat i över ett år. Den senaste tiden — kanske speciellt under det sista kvartalet 1983 — har antalet ansökningar ökat, och de nya har lagts på hög ovanpå tidigare inlämnade ansökningar. Herr talman! ”Läget är fruktansvärt.” Så uttrycker sig en utredningschef. ”Väntetiden är absolut inte rimlig”, säger en annan. Med hänsyn till det svar som jag fick av socialministern hoppas jag att ett arbete är på gång och att vi snart kommer att få se en betydligt mindre ansökningspacke hos försäkringskassorna.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det blir alltmer vanligt att barn som är utvecklingsstörda bor hemma hos sina föräldrar. I november 1982 bodde inte mindre än 72 26 av dessa barn hemma. Antalet barn och ungdomar som bor i sitt föräldrahem har ökat = Nr 155 mycket kraftigt under det senaste decenniet, precis som antalet barn och Fredagen den ungdomar som bor i annat enskilt hem. En av förutsättningarna för en bra — 25 maj 1984 sådan omsorg är tillgången på bra avlastning i tillräckligt stor utsträckning. Fastän det har gjorts en hel del på senare år för att förbättra situationen för — Om korttidsvård familjer med gravt handikappade barn, återstår ändå väldigt mycket för att deras livsvillkor skall nå en godtagbar standard. Framför allt är det avlastningen som måste byggas ut. I en studie, som heter Timme för timme, redovisas mycket konkret hur vardagslivet ser ut för en familj som har flerhandikappade barn. Jag skall läsa upp ett avsnitt ur den exempelsamlingen. Malin, som är 2 1/2 år, heter flickan i det här fallet. Hon har skrikperioder ibland. Hon blir, utan någon yttre orsak, spänd och orolig, och hon gråter mycket och sover dåligt eller inte alls om nätterna. Hon blir tyngre att sköta, eftersom hon är spänd i kroppen, och det krävs tålamod och förståelse i ännu högre grad än annars. Under sådana perioder, som brukar vara en vecka, upptas hela moderns tid av det handikappade barnet, medan syskonen blir åsidosatta. För Malins bror, som är 7 år, kan det kännas ganska jobbigt. Modern får samvetskval för att hon varken hinner med syskonen eller hemmet och blir fysiskt trött av att gå omkring och bära på det handikappade barnet praktiskt taget dygnet runt. Pappan kan ta över en stund efter jobbet, men på nätterna måste han få sova för att orka upp och arbeta nästa dag. I ett fall som det jag refererat är det viktigt att ge föräldrarna avlastning. Då är korttidshem det bästa altnerativet för små barn och ofta att föredra även för de äldre barnen och ungdomarna. Korttidshemmen är också viktiga för att ge träning i frigörelse. Genom en enkät som socialstyrelsen gjorde under maj månad förra året framkom att sju landsting inte har några korttidsplatser för barn. Samtidigt redovisades från flera landsting att behovet av korttidshem var stort i alla kommuner. Korttidsvård är enligt omsorgslagen en form av omsorg, och därför får avgifter inte tas ut för denna vård. Ändå tar vissa landsting ut varierande avgifter efter olika normer. Det finns tydligen olika uppfattningar om i vilken utsträckning man får ta ut avgifter för korttidsvård. För korttidsvård i inackorderingshem eller vårdhem får avgifter inte tas ut, men väl för vård i familjehem. De former av korttidsvård som jag tagit upp i min interpellation är inte föreskrivna i lagen, säger socialministern. Det råder tydligen delade meningar om detta. Det vore bra att få ett klargörande från socialministerns sida. Jag har tagit del av en skriftväxling mellan socialstyrelsen och Landstingsförbundet, där socialstyrelsen hävdar att korttidsvård är omsorg, och att avgifter därför inte skall tas ut. Landstingsförbundet å sin sida säger att socialstyrelsen gjort en alltför extensiv tolkning av lagen. Enligt Landstingsförbundets mening är korttidsvård inte en sådan form av omsorg som ingår i de för omsorgstagarna avgiftsfria omsorgerna. Landstingsförbundet motsätter sig den föreslagna skrivelsen till omsorgsstyrelserna. 81 Jag vill ha socialministerns åsikt i denna fråga. Socialministerns ställningstagande har stor betydelse för hur landstingen handlar i fråga om avgifterna. Mest betydelse får det förstås för alla de familjer och barn som är beroende av korttidshem för att få ett hårt vardagsliv att fungera. Det måste upplevas som djupt orättvist dels att vissa landsting tar ut avgifter för omsorg medan andra inte gör det, dels att det i vissa landsting inte finns några korttidshem över huvud taget. I dagens situation med krympande samhällsresurser behövs ett bättre lagskydd för utvecklingsstördas rätt till en bra omsorg. Fysiskt och psykiskt handikappade måste få utvecklas efter sina egna förutsättningar och inte efter konjunkturbetonade ekonomiska förutsättningar, styrda av politikers kortsiktiga spariver. Av socialministerns svar kan jag utläsa att socialministern är positivt inställd till att psykiskt utvecklingsstörda barn nu i så stor utsträckning vårdas hemma. Däremot är han inte beredd att verka för en ytterligare förbättring av dessa familjers situation — jag tänker då mest på den praktiska vardagssituationen, inte på den ekonomiska situationen för enskilda familjer.

Herr talman! Det gläder mig om bristen i de här sju landstingen, där de inte hade korttidshem, inte föreligger — om det nu är så. De siffror jag har fått är ganska färska, men låt oss inte polemisera mot varandra huruvida dessa landsting är dåliga när det gäller korttidshem eller inte. Det är bra om den här bristen inte finns. Sedan tycker jag att det är litet fegt av socialministern att inte tolka den gällande lagens bestämmelser, eftersom Landstingsförbundet och socialstyrelsen inte är eniga i sin uppfattning.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 Nu nickade socialministern bifall till att det är socialstyrelsen som är det tillämpande organet. Det är ju glädjande att det är socialstyrelsens tolkning som skall gälla i detta fall. Jag hoppas att man där nogsamt läser det här protokollet. Sedan kan man fråga sig varför detta problem har uppstått, när lagen har varit i kraft i 16 år. Fram till de allra senaste åren har i alla landsting den här omsorgen betraktats just som en omsorg och varit kostnadsfri. Man får misstanken att det ute i landstingen är den ekonomiska situationen med krympande resurser som gör att föräldrarna får betala för den här typen av korttidshem. Jag skulle vilja att socialministern, om han begär en replik till i den här debatten, åtminstone ger sitt stöd till att tidigare praxis i denna fråga skall gälla, även om han inte vågar tolka lagen utan överlåter det till socialstyrelsen.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig hur skogsvårdsavgiftsmedlen skall användas och om inte ett trygghetspaket för skogsbrukare kan finansieras med medel inom ramen för de 460 milj.kr. som skogsvårdsavgiften ger. Enligt principer som är godkända av riksdagen används skogsvårdsavgiften för sådana ändamål som är till gagn för skogsbruket som sådant eller på sådant sätt att alla skogsbrukare kan dra nytta av dem.
Regeringen har ännu inte framlagt förslag om det trygghetspaket för skogsbrukare som riksdagen beställt. Däremot har en 60-procentig höjning av skogsvårdsavgiften drivits igenom, så att man kan beräkna att ca 460 milj.kr. inflyter till statskassan.
Enligt samma principer skall någon formell avräkning av utgifter mot avgiftsmedel inte göras. Inte heller förutsätts någon exakt redovisning av hur medlen används. Avgiften betraktas som skogsägarnas bidrag till de allmänna insatserna i vid mening för det svenska skogsbruket. De ca 450 milj.kr. som skogsvårdsavgiften kommer att ge är redan intecknade för sådana ändamål.
Med anledning härav anhåller jag att få en redovisning för hur dessa pengar skall användas, och om inte trygghetspaketet kan finansieras med medel inom ramen för de 460 milj.kr. som skogsvårdsavgiften ger.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

Socialdemokraterna tar gärna in avgifter för att fördela dem till vissa grupper, i det här fallet till skogsbrukare. Vi moderater har en annan uppfattning, nämligen att näringen som sådan bör klara sig på egen hand. Jordbruksministern säger följande: ” Enligt principer som är godkända av riksdagen används skogsvårdsavgiften för sådana ändamål som är till gagn för skogsbruket som sådant eller på sådant sätt att alla skogsbrukare kan dra nytta av dem.” Herr talman! Jag tillåter mig tvivla på att det är på det sättet. Därför är jag besviken över att jordbruksministern inte ville ge en redovisning. Någon formell avräkning görs alltså inte, och inte heller ges någon exakt redovisning av hur medlen används. Hur kan då jordbruksministern säga att alla medlen redan är intecknade? Det handlar om mycket pengar, 450-460 milj.kr. Det hela tyder på att vi har fått skogsvårdsavgiften som någon form av extraskatt, som en straffskatt på näringen. Såvitt jag kan förstå finns det ingen annan näring som har denna form av skatt eller avgift. Alla andra får klara sig på egen hand. Skogsnäringen skall dock svara för mycket annat också. Till sådant som skulle kunna godkännas — och jag läser då vad branschorganisationen SSR har sagt — hör skogsfonden, som är avsedd att stödja främst tillämpad skogsproduktionsforskning, övrig forskning till institut för skogsförbättring och forskningsstiftelsens skogsarbete, översiktlig skogsinventering, informationsoch utredningsverksamhet samt fröplantager. Detta kostar i runda tal 50 milj.kr. Såvitt jag kan förstå skulle trygghetspaketet på ca 15 milj.kr. mycket väl kunna inrymmas i de 450-460 miljoner som skogsvårdsavgiften ger. Om man läser årets budgetproposition finner man att bara administrationen för att fördela statligt stöd till skogsbruket — rundgången — kostar staten, eller i det här fallet skogsägarna, 17 milj.kr. De betalar således mer för detta än vad trygghetspaketet skulle kosta. Trygghetspaketet kostar alltså 15 miljoner, och det skulle mycket väl inrymmas i dessa medel.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om det ligger i den nu arbetande livsmedelspolitiska kommitténs uppgifter att se över hur våra livsmedel påverkas av vissa produktionsformer i jordbruket och livsmedelsindustrin. Att konsumenterna får livsmedel av god kvalitet är ett av målen för vår livsmedelsoch jordbrukspolitik. I det livsmedelspolitiska beslut som riksdagen fattade i februari i år slogs fast att kvalitetskravet givetvis innefattar att livsmedlen är fullgoda från kostoch näringssynpunkter. påverkar kvaliteten på våra livsmedel från hälsosynpunkt, måste ägnas ökad uppmärksamhet. Detta har föranlett regeringen att vidta olika åtgärder. I den forskningspolitiska propositionen har regeringen föreslagit forskningsoch utvecklingsinsatser när det gäller alternativa produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Dessa insatser skall genomföras ett sammanhållet program som avses ge ökade och bättre kunskaper om alternativen till dagens produktionsformer. Jag framhöll i propositionen att produktionen, för att motverka riskerna för hälsa och miljö, bör inriktas mot former i vilka bl.a. användningen av kemikalier är så liten som möjligt. Vidare betonade jag att produktionstekniken inom djurhållningen bör utvecklas mot former som tillgodoser djurskyddet samtidigt som förutsättningar skapas för bättre livsmedelskvalitet. För att förbättra nuvarande produktionsformer inom animalieproduktionen har regeringen vidare gett lantbruksstyrelsen i uppdrag att utreda utformningen av ett ekonomiskt styrmedel som kan främja förbättrad djurhälsa och djurskydd inom främst svinskötseln. Livsmedelskommittén har till uppgift att analysera utvecklingen inom de olika leden av livsmedelskedjan med hänsyn till effekter på livsmedlens kvalitet och näringsinnehåll. Kommittén skall redovisa om förändringar är önskvärda av konsumtionen med hänsyn till folkhälsosynpunkter och i så fall vilka möjligheter som finns att påverka konsumtionen och därmed också produktionsinriktningen. Jag vill slutligen erinra om att livsmedelskontrollen ses över av en särskild utredning i syfte att bl.a. få en bättre livsmedelskvalitet.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är den växande olust som allt fler människor känner inför den nuvarande livsmedelssituationen. Vi har stora överskott av kött, samtidigt som kvaliteten och smaken försämras. Vetets kvalitet har minskat, men kvantiteten har ökat. Korvar, köttbullar och limpor smakar likadant i landets alla hörn — beroende på den hårda centraliseringen av produktionen. Som konsumenter kan vi inte göra så mycket åt hur kycklingen eller grisen som säljs i köttdisken är. Vi kan inte ta bort resterna av gifter och bekämpningsmedel i grönsaker, säd och frukt. Forskarna uppmärksammar alltmer kostens inverkan på vår hälsa och cancerriskerna. Den rationalisering och centralisering som skett inom jordbrukssektorn under de senaste decennierna har lett fram till att vi konsumenter ofta befinner oss i en situation där vi frågar oss: För vem är denna politik bra? Jag är glad att jordbruksministern i svaret framhöll kvalitetsoch folkhälsosynpunkterna för livsmedelskommitténs arbete. Det betyder alltså att det inte finns några formella hinder för att den livsmedelspolitiska kommittén behandlar de frågeställningar jag berört. Jag hoppas att jag tolkat jordbruksministern rätt. I direktiven till kommittén anför jordbruksministern, att det inte finns anledning att nu pröva principerna för jordbrukets rationalisering. Detta känner jag stor tveksamhet inför. Är det inte just där problemet finns? Tvingar vi inte fram en rationalisering som får till följd att kvaliteten, näringsvärdet, smaken och miljön försämras? Efter att ha läst det man kan läsa om utredningen måste jag oroligt ställa en fråga. Visserligen finns det inga formella hinder att ta upp de saker jag aktualiserat — men den typen av frågeställningar aktualiseras ju nästan aldrig. Riskerna för konsumenterna från smakoch kvalitetssynpunkter verkar vara av underordnad betydelse. Det är först i statsrådets svar i dag som dessa aspekter betonats. Jag måste alltså fråga: Lägger kommittén ner ett allvarligt arbete då det gäller dessa frågeställningar? Anser jordbruksministern att det är väsentligt att kommittén arbetar med de frågor jag här har tagit upp?
Herr talman! För att börja med den sista frågan: Mitt svar är alltså ett entydigt ja. Direktiven är inte skrivna så att man kan säga att det inte finns något hinder för kommittén att ta upp de här frågorna. Tvärtom skall kommittén ta upp dessa frågor enligt sina direktiv. Jag har också i mitt svar redovisat att det inte är enbart livsmedelskommittén som har den här typen av uppdrag. Vi hart.ex. en utredning som ser över livsmedelskontrollen. Det pågår alltså flera insatser för att vi samordnat skall kunna komma fram till vad vi är överens om att vi vill ha: en god kost och en från hälsosynpunkt god kvalitet på våra livsmedel. Beträffande Margareta Perssons första fråga, om det förhållandet att jordbrukets rationalisering inte nu aktualiserats, kunde innebära ett bristande intresse för kvalitetsaspekterna vill jag säga att när vi talar om jordbrukets rationalisering i det här sammanhanget så är det fråga om möjligheten att bilda bärkraftiga jordbruk. Här pågår alltså, inom ramen för den typen av rationalisering, ingenting som jag anser skulle utgöra ett hinder för möjligheten att få god kvalitet på våra livsmedel.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för dessa klargöranden. När kommitténs arbete är klart och vi får en proposition, hoppas jag verkligen att det i konsumenternas intresse är livsmedlens kvalitet som lyfts fram mycket mer än som hittills har skett i debatten och som visats i diskussionerna kring kommitténs arbete.

Herr talman! Margareta Hemmingsson har frågat mig vad jag ämnar göra för att påskynda en översyn av det svenska gränsvärdet för cyanid i dricksvatten och på vilket sätt jag är beredd att föra ut forskningsrönen som ligger till grund för en ändring av Världshälsoorganisationens värden. Frågan om cyanid i dricksvatten har uppmärksammats såväl internationellt som inom landet. Statens livsmedelsverk, som numera har ansvaret för dricksvattenkontrollen, håller f.n. på med att utarbeta nya bestämmelser i fråga om de högsta halter av främmande ämnen i dricksvatten som kan tillåtas. Cyanid är ett av dessa ämnen. Mot bakgrund av de aktuella problemen med förhöjda halter av cyanid i ett antal brunnar inom Västerås kommun avser statens livsmedelsverk särbehandla denna fråga. De forskningsresultat som ligger till grund för Världshälsoorganisationens ställningstagande rörande gränsvärde för cyanid i dricksvatten är publicerade och alltså allmänt kända.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

Trots min försiktiga formulering av den första frågan har frågan dock på sina håll tolkats som en uppmaning från min sida att höja det svenska gränsvärdet. Naturligtvis är det inte något eftersträvansvärt i sig att ha ett gränsvärde som ligger så nära som möjligt vad man tål. Nej, vi skall ha gränsvärden som med en god marginal skyddar människor från skador på längre sikt. När det handlar om så här låga värden har det dock visat sig svårt att göra tydliga och klara mätningar. Ena gången visar proverna faran över, nästa gång är mängden tillräcklig för att hålla brunnen stängd. Västerås kommun har gjort flera provtagningar vid brunnarna utanför Västerås. Kurvan på halterna har under denna period gått upp och ned. Samtidigt bör det dock påpekas att värdena hela tiden varit så låga att man rent teoretiskt kunnat dricka flera hundra liter vatten per dag utan att ta skada. Det är bra att arbetet med att se över gifter i dricksvatten numera ligger inom livsmedelsverkets ansvarsområde i stället för att som tidigare vara uppdelat på flera institutioner. Jag hälsar med tillfredsställelse jordbruksministerns uttalande om att livsmedelsverket kommer att särbehandla denna fråga. Nu är det viktigaste för de berörda människorna i Västerås inte ett införande av nya gränsvärden — det viktigaste för människorna där är att få reda på om nuvarande gränsvärden är riktiga. Om man en dag öppnar brunnen igen och säger att nu går det bra att dricka vattnet, skall människorna veta att man kan göra detta utan risk för skador.
Herr talman! Med anledning av vad Margareta Hemmingsson sade i slutet av sitt anförande vill jag framhålla att det är angeläget att livsmedelsverket ägnar förhållandena i Västerås speciell uppmärksamhet. Jag vill gärna tillägga att jag också utgår ifrån att man i anslutning härtill lämnar sådan information att medborgarna får lugnande besked.
skogen. Med de försurningsskador och de skador som uppstått genom torrsomrar m.m., kan ett omfattande insektsangrepp betyda stora tillväxt förluster samt skogsdöd. Stora förluster uppstår för skogsägarna. Det är också fråga om betydande nationalekonomiska förluster samt stora miljömässiga konsekvenser. Lagren av ej inkört omätt barrvirke är stora i berört strejkområde. 1.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig dels om jag delar den uppfattning som förekommit i pressen från företrädare för regeringskansliet att virkesmätarstrejken inte innebär någon fara för skogen, dels vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra att omfattande skador uppkommer i skogsbruket som en följd av virkesmätarstrejken. Enligt skogsvårdslagstiftningen åligger det markägaren eller annan som förfogar över skog och virke att vidta sådana åtgärder som förebygger eller minskar insektsskador på skog.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill inleda med att säga att jag verkligen respekterar den här yrkeskåren — virkesmätarna — för deras ansvarsfulla jobb och för den kunnighet de visar i sitt arbete. Men jag beklagar den förbundstvist som nu brutit ut mellan LO och TCO om virkesmätarnas organisationstillhörighet. Det som gör att jag tagit upp frågan är den oro jag känner inför de stora skogsskador som kan bli följden av den pågående strejken. I södra Sverige — det område som har den största kvantiteten uteliggande virke — har man upplevt en besvärlig storm med stora stormskador på skogen. Det har också under senare år uppstått betydande torkskador, och hur vi har det med försurningen känner vi till. Därför har vi i detta område en starkt nedsatt ”skogshälsa”, om jag får uttrycka mig på det sättet. Risken för skador är stor. Den här strejken slår litet blint mot tredje man, oavsett om denne har levererat virke eller inte. Strejken är också ett hot mot alla som upplever skogen som ett bra ställe för vila och en liten promenad under helgen. I dessa skogar ligger det stormfällt timmer, vars omhändertagande just nu är akut. Där finns också tallmassaved, som måste vara inkörd före juni månads utgång. Jag har den uppfattningen att skogsvårdslagen är till för normala förhållanden. Den reglerar hur skogsägaren skall ta ansvaret för sin skog och för det virke han tagit ut ur skogen. Den nu uppkomna situationen har skogsägaren mycket svårt att råda över, och jag tycker nog att jordbruksministern gör det förvånansvärt lätt för sig när han svarar så här kort. Jag tycker att jordbruksministern bör visa litet handlingskraft i den här frågan. Jag anser att det är skäligt att man betraktar detta som skyddsarbete. Tänk på det i er kammare över helgen! Det gäller miljardbelopp, och det är risk för stora miljöskador.
Herr talman! Jag förstår Börje Hörnlund så, att han menar att situationen är sådan att man från regeringens sida borde ingripa mot parterna i den här konflikten. Jag vill gärna inledningsvis i den här repliken säga att jag naturligtvis inser de problem som är förknippade med situationen — de ökade svårigheter som uppstår med att få virket ur skogen. När det gäller den typ av åtgärder som Börje Hörnlund här efterfrågar vill jag säga att flera framställningar har gjorts till regeringen om att få den här situationen behandlad som en samhällsfarlig konfliktsituation. Den här typen av frågor hanteras i första hand i arbetsdepartementet. Regeringen har icke tagit ställning till dessa framställningar. Det skulle då vara fel av mig att föregripa de beslut som regeringen skall fatta med anledning av framställningarna. — Jag har bara velat redovisa att det är läget.
Herr talman! Jag har i dag haft kontakt med människor som jobbar inom berört verksamhetsfält inom berört område. De mycket klara signaler jag får är att den kommande veckan är en mycket viktig vecka. Det är därför jag ber jordbruksministern, som är miljöminister och skogsminister, att noga tänka på det här och ta upp små samtal med arbetsmarknadsdepartementet.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag anser att det skall råda likhet inför lagen vid tillämpning av skogsvårdslagens bestämmelse om gallringsskyldighet och om jag i så fall avser att vidta åtgärder så att samma åtgärder åläggs storskogsbruket. Enligt 9 § skogsvårdslagen gäller att gallring av skog skall ske, när skogen är så tät att produktionen av värdefullt virke väsentligt hämmas. Någon skillnad i gallringsskyldigheten mellan olika skogsägarekategorier görs inte i lagstiftningen. Det ankommer på skogsvårdsstyrelserna att se till att dessa bestämmelser tillämpas.

Herr talman! Vid de kontakter jag har haft med inte bara en skogsvårdskonsulent utan ett antal har budskapet varit rätt klart: det är småskogsbrukets utövare som man jagar när man arbetar med gallringsplikten. Samtidigt säger man klart att de mest ogallrade skogarna i dag har nog storskogsbruket. Det har gjorts en undersökning i norr där det framkommit att småskogsbruket, bondeskogsbruket, tar ut tre fyra gånger så stor volym i form av gallringsvirke som storskogsbruket gör. Det talar sitt klara språk. En annan sak som gör att jag tar upp den här frågan är att det är bara ett par år sedan som de ledande skogsdirektörerna i storbolagen gick skarpt fram och sade till bönderna: Nu måste ni ta fram massaveden! Den debatten vet jag att Svante Lundkvist kan; han hörde väl en del på den också. Det rådde då faktiskt brist på massaved. Sådan får man i stor utsträckning från gallringar. Genom att själv gallra sina skogar skulle storskogsbruket ha kunnat ta fram väsentliga kvantiteter. Mindre än 5 96 av virkesfångsten i storskogsbruket lär komma från gallringsskogar. Resten är slutavverkning. Omfattningen på gallringen bör vara 15-20 26, om man skall sköta skogen rätt. Svante Lundkvist påstår att skogsvårdsstyrelserna har att se till att bestämmelserna följs. Men när vi nu har dessa siffror, tror jag nog att det åligger jordbruksministern själv att tala med skogsstyrelsen och se till att det fr.o.m. nu råder likhet inför lagen. Det är en grund i svensk lagstiftning.
Herr talman! Jag har i svaret sagt min mening om den likhet inför lagen som självklart skall gälla i detta sammanhang och det ansvar som skogsvårdsstyrelserna har att tillämpa lagen på det sättet. Jag kanske kan tillägga att man understundom möjligen kan få ett intryck av att skogsvårdsstyrelserna skulle ägna mindre intresse åt storskogsbruket genom att det är fråga om litet olika rutiner. Jag har i dag inte tillfälle att uttala mig om de siffror som Börje Hörnlund nu gav mig beträffande omfattningen av avverkningarna när det gäller gallring i storskogsbruket och i bondeskogsbruket. Men jag understryker — och det brukar vara vanligt att skogsvårdsstyrelserna och andra statliga verk förstår vad regeringens företrädare säger, när de talar i riksdagen — att likhet inför lagen skall gälla.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är villig att medverka till att medel kan tilldelas fiskenämnden för Vänern för fiskevårdande åtgärder, bl.a. vassbekämpning, snarast möjligt. Fisket i Vänern är av stor betydelse för såväl yrkesfisket som fritidsfisket. De omfattande vattenvårdsåtgärder som under de senaste decennierna har vidtagits inom Vänerområdet har lett till betydande förbättringar av vattenkvaliteten. Det förekommer dock tillväxt av vass inom vissa lokala områden, vilket hindrar fisket och i viss mån gör att gös och gädda kan fortplanta sig. Enligt vad jag erfarit har fångsten av gös och gädda dock inte gått ned under de senaste 20 åren. Bekämpning av vass sker på olika håll i Vänern. Sådana åtgärder är viktiga men leder inte till en varaktig förbättring. Framför allt behövs därför fortsatta åtgärder, som motverkar den förorening av vattnet som lokalt ger upphov till vasstillväxt. Det allmänna intresset av en god fiskevård har motiverat att staten ger ekonomiskt stöd i olika former. Statsbidrag för fiskevårdsåtgärder lämnas till bl.a. kommuner, fiskevattenägare och fritidsfiskeorganisationer. Genom den av staten finansierade centrala och lokala fiskeadministrationen främjas fiskevården på olika sätt. Bl. a. bedrivs informationsoch rådgivningsverksamhet av fiskenämnderna. Vissa fiskevårdsarbeten kan också bekostas med arbetsmarknadsmedel. Det finns alltså redan i dag goda förutsättningar för att kunna bedriva nödvändig fiskevård i Vänern. Först bör emellertid en kartläggning av behovet göras. Denna bör kunna ske inom ramen för tillgängliga resurser hos fiskenämnderna.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Orsaken till att jag väckt den här interpellationen är de stora olägenheter på fiske och miljö som uppkommer genom stark tillväxt av vass. Ett bra fiske i våra insjöar är av stor betydelse dels för våra yrkesfiskare, dels för fritidsfiskarna. Föroreningarna av sjöarna liksom kraftig vasstillväxt är något i högsta grad negativt för fiskbeståndet. De grunda vikarna där fisken leker har växt igen med vass på grund av gödning av vattnet vilken uppstår bl.a. genom förorenande utsläpp. Därmed försämras reproduktionen. Detta gäller i synnerhet vår största insjö, Vänern. Förhållandena har lett till en minskning av främst gädda, gös och abborre i sjön. För att få en uppfattning om fiskets betydelse kan jag nämna att den totala fångsten i Vänern 1982 beräknades till drygt 1 105 ton fisk av olika slag. Vi hade då 194 yrkesfiskare som fångade 895 ton fisk motsvarande ett värde av 7,2 milj.kr. En del av denna fisk har sålts på export. Därtill kommer fritidsfiskarnas fångst. För att litet grand peka på vad vi kan få ut av våra insjöar kan jag nämna att det sammanlagda exportvärdet av sötvattenfisk uppgick till 56 milj.kr. 1983. Jordbruksministern säger i svaret att fångsten inte har gått ned under de senaste åren. Det kan nog vara riktigt, men fiskare påstår att förekomsten av fisk nu är mindre. För vissa fiskare har även fångsten minskat. Helt klart är att åtgärder måste vidtagas för att motverka föroreningar och bekämpa vasstillväxt. Det gäller dessutom att skapa en bättre miljö som är till nytta för fritidsfolket m.fl. Jordbruksministern pekar på att förbättringsåtgärder vidtagits och att dessa varit till gagn för fisket. Det äger naturligtvis 'sin riktighet, men nu gäller det att fortsätta. Det är i högsta grad nödvändigt att arbetet fortsätter snarast. Härtill erfordras då en kartläggning av behovet, säger jordbruksministern. Enligt min uppfattning måste dock förbättringsarbetet fortsätta utan dröjsmål. Att vassbekämpningen är bra råder det inga delade meningar om, och nödvändiga projekt finns att ta itu med, utan att några utredningar görs. Därmed har jag inte motsatt mig en kartläggning av arbetet på sikt. Men det praktiska arbetet får enligt min mening inte stoppas i avvaktan på utredningar. Då såväl lämpliga maskiner som kunnigt folk finns, som också behöver sysselsättning, har jag med min interpellation velat peka på att nödvändiga jobb bör igångsättas snarast för att skapa sysselsättning och utkomst åt människor. Det är bättre att betala ut pengar för ett direkt arbete än att lägga ut pengarna på arbetslöshetsersättningar som inte ger någon större produktion. Jordbruksministern är inte negativ till åtgärder, kan jag utläsa av svaret. Det tackar jag för. Jag vill då först och främst fråga: Avser jordbruksministern att sätta fart på arbetet snarast? Jag ställer frågan med anledning av att jordbruksministern säger: ”Först bör emellertid en kartläggning av behovet göras.” Behovet bör väl ändå vara så klart att praktisk vassbekämpning bör komma till stånd omedelbart. Fiskenämnderna kan parallellt med bekämpningen göra de utredningar som behövs. Då uppstår nästa fråga, som jag skulle vara tacksam att få svar på: Har fiskenämnderna resurser till utredningar av det slag jordbruksministern berör?
Herr talman! Först något om det som Bertil Jonasson sade om att fiskarna upplever det som om man skulle få mindre fisk nu än man fick tidigare. Den slutsats man dragit av detta är att det är tillgången på fisk som har minskat. Det är nog i stället på det sättet, enligt de upplysningar jag har fått, att intensiteten i fiskandet har ökat. Detta kanske är orsaken till att vissa fiskare får mindre fångster än tidigare. Tillgången på fisk har enligt den uppgift jag har fått inte minskat. Men detta behöver vi inte strida om. Bertil Jonasson och jag kan vara helt överens om att det är angeläget att man verkligen gör vad som är möjligt för att rensa våra vatten och satsar på åtgärder som långsiktigt ger resultat. Det gäller rening inte bara från avloppen, Bertil Jonasson, utan också från kvävegödsling och annat. Det får man lov att fundera på hur man skall hantera. När det gäller kartläggning: De myndigheter som skall anslå medel till denna typ av uppgifter är angelägna att ha ett underlag, att veta vad det är för — Nr 155 arbetsinsatser som kan komma i fråga. Jag menar inte att allting måste vänta Fredagen den på en sådan kartläggning. Men jag menar att det är värdefullt att kartlägg 25 maj 1984 ningen blir gjord, så att man på den grunden kan få fram så goda insatser som möjligt med de resurser som ställs till förfogande i detta sammanhang.
av dumpad senaps Herr talman! Vi skall inte bråka om vad orsakerna är till det ena eller det gas andra, om det är mindre med fisk att ta eller om det är fler som fiskar. Det kan ju vara både-och. Kvar står att vi vill ha en bättre miljö i Vänern, och vill vi ha mera fiskemöjligheter, både för yrkesfiskare och för fritidsfiskare, behöver åtgärder sättas in för att det skall bli en bättre produktion av fisk. Det måste beredas bättre lekplatser för fisken. Jordbruksministern säger att det är olika åtgärder som är orsaken till övergödningen. Det är jag klar över, och det kan vi vara överens om. Men vi bör också vara överens om att man inte behöver vänta. Man kan sätta in åtgärder omedelbart. Jordbruksministern gjorde allra sist ett uttalande om att det kan finnas andra orsaker som man vill titta på i en utredning. Det kan man göra, men det får icke bli så — och det vill jag trycka på — att det stoppar upp den bekämpning som är nödvändig i nuet. Bekämpningsarbetet behöver komma i gång. Det finns möjligheter. Jag tror att det är ett av de mest effektiva och lönande arbeten som man kan sätta i gång. Vi är överens, herr jordbruksminister, om att hjälpas åt för att få i gång detta, och det tackar jag för.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat om utrikesministern avser ta initiativ till kontakter med berörda länder runt Östersjön för att gemensamt med dem arbeta för att begränsa skadeverkningarna av den dumpade senapsgasen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den ammunition som dumpats i Östersjön och som innehåller stridsgaser, främst senapsgas, har alltsedan den dumpades år 1947 vållat bl.a. fiskare och myndigheter stora olägenheter. Myndigheterna har på olika sätt informerat om riskerna med dessa gaser och hur skadeverkningar skall begränsas. Civilförsvarsstyrelsen utarbetade redan hösten 1947 anvisningar om nödvändiga försiktighetsåtgärder vid fynd av stridsgas. Försvarets forskningsanstalt har fortlöpande samlat in uppgifter om fynd av senapsgas. År 1969 distribuerade fiskeristyrelsen anvisningar som utarbetats av FOA rörande behandling av skador genom senapsgas. 93 Generaltullstyrelsen är den myndighet som har ansvaret för att avvärja eller begränsa skador vid fynd av gasbomber till sjöss. Styrelsen har bl.a. vidtagit beredskapsåtgärder mot senapsgas i samverkan med försvarsmakten. F.n. pågår arbete med att i samråd med statens brandnämnd, statens naturvårdsverk, fiskeristyrelsen samt militära myndigheter utarbeta anvisningar riktade till fiskare. De svenska myndigheterna har i sitt arbete haft fortlöpande kontakter med Östersjöns strandstater, främst Danmark. Vid Helsingfors-kommissionens senaste möte i mars 1984 aktualiserades bl.a. frågan om strandstaternas erfarenheter av och åtgärder vid fynd av senapsgas. Sverige har därefter tagit förnyade kontakter med Danmark i frågan. Av vad jag här redovisat framgår att de svenska myndigheterna sedan länge är aktiva i denna fråga. Kontakter har tagits internationellt, och inom Helsingfors-kommissionen kommer frågan att tas upp redan vid nästa möte med kommissionens expertgrupp för bekämpningsfrågor. Jag förutsätter att alla möjligheter därvid beaktas till ytterligare samarbete för att begränsa skadeverkningarna av senapsgas. Regeringen kommer att hålla sig fortlöpande informerad om läget i denna viktiga fråga.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Av svaret får man uppfattningen att det från svensk sida ägnats stort intresse och nedlagts ett stort arbete för att öka säkerheten för fiskare som bedriver fiske i de områden som är aktuella — och de aktuella områdena är ganska stora i dag. Senapsgasen befinner sig inte endast där den dumpats i dansk och polsk zon utan har förflyttats till betydligt större områden och kommer att flyttas ännu mera när behållarna rostar sönder och gasen lösgöres och som klumpar kan föras omkring med havsströmmarna. Av det arbete som jordbruksministern säger har utförts från svensk sida — och jag tvivlar i det fallet inte på ministerns ord — har vi från fisket inte märkt särskilt mycket. Det har mig veterligt inte gått ut några anvisningar till våra fiskare, och det beror inte på svårigheter att nå dem — åtminstone har det inte gått ut anvisningar under de senare åren. Det finns inga depåer som kan ta emot gasbomberna. Det visade sig när färöiska fiskare skadades att man fick flytta dem från Gotland till Danmark för att de skulle få en riktig behandling och vård. Det visar att intresset att mildra skadeverkningarna inte varit vad det borde vara, och det är bara att beklaga. Jag medger när det gäller dumpning av krigsmaterial att det har varit svårt att få ett grepp om mängderna och vad som dumpats. 50 000 ton runt Bornholm säger vissa uppgifter. Alldeles för lågt tal, säger andra som vittnat och som varit med och dumpat. Den tyske trafikministern sade i skrivelse 1979 ”att det kan anses fastställt att någon fara för fisket eller för någon miljöförstöring inte består”. Men det är väl ändå att sopa problemet under Nr 155 mattan. Fredagen den De skyldiga smusslar och kryper undan sitt ansvar. Men riskerna ökarmed = 25 maj 1984 Är detta ingenting för Europarådet? Man kanske inte talar om sådana Om åtgärder mot saker där. skadeverkningarna Man har, säger jordbruksministern vidare, tagit upp ärendet i Helsingfors = gy dumpad senaps kommissionen, men det skedde först i mars 1984, alltså nära 40 år efter det att gas dumpningen skett. Vi vet att det också dumpats gas i Skagerack och Nordsjön. Hur mycket spekuleras också i, men att det är stora mängder står klart. I Skagerack har man dumpat i djuphålorna i de norra delarna. Där är det för djupt att tråla, och bottnen är bergig. Men vad händer när behållarna rostat sönder? Kommer då gasen att föras omkring med strömmarna? Kommer vi då att få senapsgas — och nervgas — ut på fiskeplatserna vid Skagerackländernas kuster? Om gasen är så pass lätt att den kan föras omkring av strömmarna, är den risken uppenbar. Det är därför nu på tiden att vidta åtgärder för att undvika att svåra olyckor inträffar. Jag vet att initiativ tagits från dansk sida för att försöka få klarlagt var och vad som dumpats. Det borde också vara en angelägenhet för Sverige då även svenska fiskare berörs. Rimligen borde man från vår sida intressera sig för detta och hjälpa till att trycka på hos dem som dumpat för att få fram riktiga uppgifter. Jordbruksministern säger i sitt svar att samråd pågår mellan olika statliga verk och myndigheter för att utarbeta anvisningar till hjälp för fiskaren. Det är bra. Jag vill hänvisa till det arbete som gjorts i Danmark både när det gäller information, omhändertagande av gasbomber och vård av skadade. I Dansk Fiskeritidende har man gett en utförlig information. Dessutom finns en broschyr, som lättfattligt och kortfattat redogör för gasbombers utseende och åtgärder vid fångst av bomber och vid skada. Dessutom har man tydligen utarbetat metoder och utbildat sjukvårdspersonal att ta hand om dem som skadats och ge dem rätt vård. Vad som fattas i Sverige är först och främst information. Det säger jordbruksministern att man är i full färd med att utarbeta. Om det kan vara till någon hjälp, överlämnar jag gärna både den danska fiskartidningen och broschyren. Jag förmodar att det i stort sett är till fyllest att översätta materialet till svenska. Men det behövs också mottagningsplatser för upphittad gas, och det behövs beredskap för att kunna ge nödvändig vård. När jordbruksministern säger att regeringen fortlöpande kommer att hålla sig informerad om läget i denna viktiga fråga är det bra, och det är nödvändigt. Men är regeringen också inställd på att aktivt påverka de länder som dumpat gasbomberna att vidta åtgärder? Är regeringen också beredd att göra insatser utöver information av det slag som jag nämnt tidigare, dvs. i fråga om att ta till vara bomber och tillse att de som skadas får riktig behandling?
Herr talman! Jag delar naturligtvis Jens Erikssons uppfattning att det här är både en mycket allvarlig och, framför allt, en mycket besvärlig fråga. För att övertyga mig om att det arbete som pågår verkligen bedrivs med all intensitet har jag haft folk från kustbevakningen, som har att samordna de insatser som pågår, uppe hos mig. De har redovisat ett långt program efter vilket de arbetar i de olika avseenden som Jens Eriksson nu tog upp. Vi kommer alltså inte att ta så lätt på de här frågorna att vi nöjer oss med att översätta danskarnas broschyrer, utan vi kommer att försöka vara så rustade som vi kan bli också på svensk sida med hänsyn tagen till de faror som kan dyka upp. Jag vill understryka att vi hela tiden har försökt utöva påtryckningar internationellt och mot den stat som har förorsakat problemen, för att skapa det engagemang i dessa frågor som är nödvändigt för att man skall komma fram till så goda resultat som möjligt.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingenting emot om man från svensk sida gör ännu bättre anvisningar än de danska, men de kan vara en god hjälp - man kan åtminstone jämföra med dem. Som jordbruksministern säger, har det tidigare kommit ut anvisningar, nämligen 1947 och 1969. Det är alltså 15 år sedan man hörde någonting om detta. Om de papperen har kommit ut till fiskare, har de nog under tiden försvunnit, för det har blåst många stormar sedan dess. Jag hoppas också att arbetet skall ge resultat och att man går vidare. Jag tror att situationen kommer att bli mer akut ju längre tiden går, allteftersom behållarna rostar sönder. Jag tror också att problemen blir större för dem som drabbas. Kan man få en bra information, kan vi ha ett gott samarbete med andra stater om hur man skall behandla skador och om vad vi skall ta oss till. Kan vi få utbildning och sjukvårdsutrustning, kan vi få en mottagningsstation för gas — då har vi kommit ganska långt. Då tror jag vi kan möta det som kommer. Även om det trots allt kan uppstå skador, kan vi åtminstone minska dem.

Herr talman! Sven Munke har frågat justitieministern om han ämnar undersöka möjligheterna för svenska staten att lagsöka BT Kemis moderbolag, Kemisk Köge A/S, för uppkomna 'saneringskostnader. Frågan har överlämnats till mig. att vidta de åtgärder som kunde behövas för att säkerställa statens fordringar hos BT Kemi KVK Aktiebolag i Teckomatorp. Sedan BT Kemi KVK Aktiebolag den 1 november 1977 försatts i konkurs vid Landskrona tingsrätt har justitiekanslern för statens räkning bevakat fordran i konkursen, avseende kostnader för undersökningsoch säkerhetsåtgärder samt saneringsarbeten. Tingsrätten fastställde i beslut den 18 januari 1982 att staten för nu angivna kostnader var berättigad till utdelning i konkursen för ett belopp om 3 842 163 kr. 33 öre. Beloppet, som täcker bara en mindre del av statens fordran, har betalats in till statsverket. Vad därefter beträffar möjligheterna för staten att få betalt av BT Kemis moderbolag för saneringskostnader m.m. gäller i fråga om aktiebolag den grundläggande principen att en aktieägare — moderbolag eller annan — inte svarar för bolagets förpliktelser. Bara i rena undantagsfall kan en aktieägare bli skadeståndsskyldig. Så är fallet om han genom att medverka till överträdelse av aktiebolagslagen eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, aktieägare eller någon annan skada. Sådan skadeståndsskyldighet kan t.ex. uppkomma för en aktieägare, om han deltar i beslut om fastställande av en oriktig balansräkning och utdelning av vinstmedel som inte är utdelningsbara. Den skada som har uppkommit genom BT Kemis agerande beror emellertid inte på att aktiebolagslagen eller BT Kemis bolagsordning har överträtts.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. I min interpellation uppgav jag felaktigt att saneringskostnaderna efter BT Kemi uppgått till 50 milj.kr. Efter att ha varit i kontakt med riksrevisionsverket har jag fått den verkliga siffran, som lär vara 37 milj.kr. Jag vill korrigera detta. Det är en nog så aktningsvärd summa i alla fall. BT Kemi-skandalen fortsatte under flera år, ibland med handfallna myndigheters goda minne. Men torsdagen den 13 oktober 1977 satte den dåvarande regeringen stopp för all verksamhet vid fabriken i Teckomatorp. Justitiekanslern fick samtidigt regeringens uppdrag att säkerställa statens fordringar hos BT Kemi KVK Aktiebolag i Teckomatorp.

Detta borde göras eftersom vissa tecken tydde på att företaget tänkte lägga ned sin verksamhet i Sverige och försvinna härifrån. Det skedde också stora lagerförflyttningar. Jag tipsade själv den dåvarande landshövdingen i Malmöhus län om samma åtgärd. Trädgårdsmästarens juridiska ombud hade nämligen lyckats få en borgensförbindelse. Detta resulterade så småningom i att trädgårdsmästaren fick 1,25 milj.kr. i ersättning för sina skador. Av okänd anledning gjordes ingen framställning om en sådan borgen för statens kostnader. Landshövdingen menade att koncernen Sadolin & Holmblad i Danmark, i vilken KVK ingick, var ett börsnoterat företag med internationellt anseende, och sådana avkrävde man inte borgensförbindelser. Hur som helst, herr talman, har denna miss blivit dyrbar för skattebetalarna. Nu säger statsrådet att det inte är juridiskt möjligt för staten att få betalt av BT Kemis moderbolag för saneringskostnader m.m. Det råder emellertid delade uppfattningar om detta. Jag har i min interpellation pekat på aktiebolagslagen från 1975. I 15 kap. 3§ heter det: ”Aktieägare är skyldig att ersätta skada som han genom att medverka till överträdelse av denna lag eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget, aktieägare eller annan.” Med ”annan” kan här menas staten eller andra som har drabbats av skador. Man skall komma ihåg att KVK var ensam aktieägare i BT Kemi. Det framgår inte minst av all den skriftväxling som har skett med svenska myndigheter, naturvårdsverket, koncessionsnämnden, länsstyrelsen osv. När det gällt att föra fram påståenden eller svara på skrivelser har allt kommit från moderbolaget. Statsrådet menar att detta inte kan komma i fråga utom i undantagsfall. Det är mycket möjligt, men i vittnesförhör och rättegångsprotokoll är det fastslaget att moderbolaget har uppmanat BT Kemis ledning och framför allt dess verkställande direktör att utföra brottsliga handlingar, under hot om att han annars skulle sparkas från sin tjänst. Jag anser att detta är ett brott mot såväl aktiebolagslagen som bolagsordningen. Det har med all säkerhet inte stått i bolagsordningen att företagets dotterbolag, i detta fall BT Kemi, skulle drivas med metoder som strider mot miljöskyddslagen. Detta har medfört skada för annan, i det här fallet svenska staten. Detta resonemang måste anses ha minst samma relevans som det exempel som statsrådet drar fram om eventuell skadeståndsskyldighet. Min interpellation har ställts till justitieministern och utmynnade i en fråga om justitieministern ämnade undersöka möjligheterna för svenska staten att lagsöka KVK för uppkomna saneringskostnader. Slutklämmen i jordbruksministerns svar är att den skada som uppkommit genom BT Kemis agerande inte beror på att aktiebolagslagen eller BT Kemis bolagsordning har överträtts. Andra juridiska bedömare har kommit till en motsatt uppfattning. Samtidigt ställer jag frågan: Har en undersökning verkställts, eller pågår en sådan undersökning om vem som är ansvarig för att inte en borgensförbindelse upprättades för att svara för de dryga saneringskostnader som redan från början beräknades kunna stiga till 30-miljonerkronorsnivån? Om svaret på den sist ställda frågan blir nekande, vill jag fråga om man tänker verkställa en sådan undersökning. Det rör sig ju, som jag inlednings vis antydde, om belopp i mångmiljonklassen, och jag anser att ingen möda och ingen åtgärd bör lämnas oprövad i detta ärende.
Herr talman! De undersökningar har gjorts som har varit nödvändiga för att bedöma på vilket sätt man skulle kunna tillvarata statens intresse i detta sammanhang. Jag tror inte att Sven Munke och jag i en riksdagsdebatt kan knäcka några juridiska nötter, utan det får vi nog avstå från. Jag skulle i stället vilja peka på att det finns andra åtgärder som man skulle kunna tänka sig att vidta för att trygga olika intressen i detta sammanhang.

Det är det svar jag kan lämna i dag. Jag kan inte fördjupa mig närmare i någon juridik i sammanhanget. Jag tror nämligen inte att vare sig jag eller Sven Munke klarar det i en riksdagsdebatt.
Herr talman! Det är inte meningen att vi skall knäcka denna juridiska nöt. Min interpellation har ju framställts med anledning av vad som redan har inträffat, och jag menar att man därför måste undersöka de möjligheter som finns att få ut en del av eller hela saneringskostnaden. Moderbolaget har tidigare tillmötesgått liknande krav från denne trädgårdsmästare. Min andra fråga, som jag har ställt under debatten här, är om man har undersökt om det har begåtts något misstag när man inte krävde denna borgensförbindelse trots att det var jurister som tillskrev naturvårdsverket och länsstyrelsen och jag muntligen framförde detta till landshövdingen. Det tycker jag verkligen är värt att undersöka. Jag vet att en annan undersökning pågår inom riksrevisionsverket på uppdrag av jordbruksdepartementet, men den gäller helt andra ting än det jag har velat peka på.
Herr talman! Det åligger alltid staten att genom sina organ säkerställa att statens intressen tillvaratas.
Herr talman! Det är jag övertygad om. Men jag har krävt att man verkligen skall undersöka den här saken och inte drar sig för att göra det eftersom det nu har gått några år eller därför att man är rädd för besväret. Det gäller i alla fall ett belopp som är uppe i 37 miljoner och som kanske stiger till 40 miljoner, eftersom saneringen ännu inte är klar. Det skall också understrykas att bolaget i Danmark, KVK, har Sverige som sin största marknad — man säljer till Sverige för mellan 60 och 80 miljoner. Inte minst ur den synpunkten borde man uppmärksamma detta och göra undersökningar. Det kanske skulle få bolaget att bli litet mjukare.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ökad användning av biobränslen i önskvärd omfattning skall komma till stånd. Riksdag och regering har prioriterat introduktionen av inhemska bränslen. För att öka användningen av inhemska bränslen har riksdagen på regeringens förslag beslutat befria dessa bränslen från mervärdeskatt och förmånsbeskattning. Vidare har beslutats att ett särskilt bidrag om 2596 till investeringskostnaden för torveldade förbränningsanläggningar skall utgå under år 1983. Riksdagen har dessutom beslutat om ett bidrag om 15 926 under år 1984 till investeringskostnader för anläggningar eldade med inhemska bränslen. Det är också angeläget att den nationella resurs som den billiga elen utgör tas till vara. Det måste dock ske i sådana former som är förenliga med de långsiktiga energipolitiska målen. Rätt använd -— i flexibla system — kan dock den el som används för uppvärmning underlätta kärnkraftsavvecklingen, eftersom den kan ersättas med hushållning eller andra värmekällor. Ett sätt att utan framtida låsningar ta till vara en betydande del av den för uppvärmning tillgängliga elenergin är att använda den i avkopplingsbara elpannori fjärrvärmesystem. Riksdagen har därför beslutat om skatteåterbetalning på vissa villkor under de närmaste åren för den el som används i avkopplingsbara elpannor. Om elen används i avkopplingsbara elpannor, minskar användningen av dyr oljebaserad kraftproduktion. De villkor som skall uppfyllas för att avkopplingsbar elkraft skall få utnyttjas innebär bl.a. att full effektreserv skall föreligga för installerad elpanna. Denna effektreserv kan med fördel utgöras av pannor för inhemska bränslen. Avvägningen mellan el och inhemska bränslen för uppvärmningsändamål är av strategisk betydelse. Det är bra om el kan konkurrera ut olja och kol, men inte om el hämmar introduktionen av inhemska bränslen. Den pågående tekniska utvecklingen kommer enligt min bedömning att leda till att de inhemska bränslenas konkurrenskraft förbättras och att de miljökrav vi måste ställa kan tillgodoses. Det är därför viktigt att elanvändningen under de närmaste åren utformas så, att man inte riskerar att de inhemska bränslena slås ut under det för dem avgörande utvecklingsskedet, eller att ett senare ökat utnyttjande av inhemska bränslen försvåras.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret. Det känns speciellt tillfredsställande att hinna hit och ta emot svaret trots vilda strejker i Göteborg. Det har varit en jakt på sekunder. Jag tycker att det är positivt att svaret andas en vilja att försöka ta tag i de här problemen, även om svaret innehåller litet av konkreta förslag. Först ett par frågetecken: När man talar om dyr oljebaserad kraftproduktion, förmodar jag att man syftar på dyr oljebaserad värmeproduktion, annars går liksom problematiken inte ihop. Jag är också litet överraskad över att pannor för inhemska bränslen skulle vara en lämplig effektreserv. Med de dryga investeringskostnader som det innebär att bygga den typen av pannor är det knappast någonting som lämpar sig att ställa som reserv. Om vi har den situationen, har vi ett elpris som ligger långt under vad som ger möjlighet för inhemska bränslen att konkurrera. Jag tror att det grundläggande problemet är att el och inhemska bränslen konkurrerar på så olika villkor. Den s.k. avkopplingsbara elen prissätts inte utifrån kostnaden för tillkommande kraft utan från utgångspunkten att den rörliga kostnaden skall täckas, plus ett mycket minimalt bidrag till den fasta kostnaden. Detta är möjligt bl.a. på grund av att elproduktionen är en mycket mogen teknik, med större delen av sin produktionsapparat uppbyggd på historiska investeringar, som ger mycket låga kapitalkostnader. Det är utan tvivel så att den äldre, mycket billiga vattenkraften har en konkurrensfördel som gör det mycket svårt för ny teknik att konkurrera. För inhemska bränslen är situationen helt annorlunda. Tekniken är relativt ny, och utvecklingskostnaderna är fortfarande betydande. Kundens krav på vinstmarginal är större vid användning av ny teknik än när det gäller väl etablerad teknik. Samtidigt är investeringarna i biobränsleanläggningar mycket långsiktigare än satsningar på elpannor. Lönsamhetskalkylerna begränsas ofta till pay off-beräkningar, och då kommer den lägre investeringskostnaden när det gäller elpannorna att framstå som det mest fördelaktiga. Det är ju så att de snabba vinsterna ofta är de mest attraktiva. Jag vill gärna att energiministern redovisar om det finns några möjligheter till konkreta förslag redan i dag. Det är ett mycket stort behov av detta.
Herr talman! Först de frågor som Ivar Franzén reste. Med det system vi har nu minskar man utnyttjandet av både värmeoch kraftproduktion baserad på olja. Det är alldeles riktigt att el som går in i systemet och ersätter olja i första hand ersätter oljebaserad värmeproduktion, men så som skattebefrielsesystemet är utformat innebär det också att det styr bort från oljebaserad kraftproduktion. Man får ju inte skattebefrielse för att använda el i avkopplingsbara pannor när de oljebaserade kraftproduktionsanläggningarna går. Det system vi använder har alltså en styreffekt även i det avseendet. Beträffande behovet av konkreta åtgärder vill jag säga att jag för min del tror att det i mycket stor utsträckning i dagssituationen är fråga om en god planering och att i det här skedet sätta in biobränslena där så kan ske till bästa ekonomi. Då kommer de i fråga inte minst i fjärrvärmesystem, där man kan använda sig av biobränslen i kombination med t.ex. el och se till att man utnyttjar de olika värmekällorna för att få maximalt god ekonomi.

I den typen av system kan alltså el och biobränslen hjälpa varandra för att få maximal oljeersättning och samtidigt hjälpa fram våra inhemska bränslen.
Herr talman! Låt mig konstatera att summan av diskussionen om värme och kraft måste bli att vi inte subventionerar oljebaserad kraftproduktion genom att ha kvar skattebefrielsen även i denna situation. Det är att gå väldigt långt att påstå att man minskar kraftproduktionen genom att man inte låter subventionen gå ut även för den typen av produktion. Det hade i och för sig också varit en orimlighet. När man ser på hela den här konkurrensbilden måste man ändå, tycker jag, fundera över om det är vettigt att i den här situationen förstärka elens konkurrensförmåga genom skattebefrielse. Elen har i sig så många konkurrensfördelar, såsom en etablerad teknik med låga investeringar, att den på egna meriter borde kunna klara konkurrensen gentemot biobränsle. Det vore det enklaste sättet att få en hyfsning av den ganska besvärliga konkurrenssituation som vi har i dag och som innebär risk för att vi slår ut såväl panntillverkare som producenter av biobränsle. Följden blir minskad sysselsättning och framför allt försening av en välbehövlig stabilisering av marknaden för inhemska bränslen och tillvaratagande av värdefulla inhemska resurser. När det gäller kombinationen el och biobränsle tror jag att energiministern har rätt så till vida att under lågbelastningstid, sommartid, då det också är svårt att med hyfsad verkningsgrad driva i varje fall större biobränsleanläggningar, kan kombinationen vara fördelaktig. Dessa två energislag kan stötta varandra — men det gäller i mycket begränsad omfattning.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat om jag är villig medverka i ett ytterligare klarläggande om den sovjetiska ubåten U 137:s grundstötning. Förhållandena kring den sovjetiska ubåtens grundstötning i oktober 1981 undersöktes noggrant av överbefälhavaren, som redovisade resultatet av undersökningen i en rapport till regeringen. Ingenting har därefter kommit fram som ger mig anledning att ifrågasätta den dåvarande regeringens slutsatser och ställningstaganden på grundval av rapporten.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag kan väl konstatera att vi här har fått det auktoritativa uttalande som jag efterlyste från den nuvarande regeringen, och så långt är det ju bra. Att debatten kommer att sluta med detta tror jag inte, för det finns fortfarande en hel del påståenden som inte har avvisats, och det finns fakta som är oklara. Så debatten kommer nog att fortsätta, trots att försvarsministern här går upp och säger att det inte finns något att tillägga. Jag är av den uppfattningen att det i mycket stor utsträckning beror på att vad som hände i Karlskrona 1981 med U 137 blev värre än det borde ha blivit, på grund av att reaktionära kretsar, högerkretsar, här i Sverige — och den militära ledningen — försökte att till varje pris ta ut det mesta möjliga till sin egen fördel av den här affären. Det tror jag var till mycket stor skada — det har jag framhållit tidigare i debatt med den dåvarande försvarsministern och andra försvarsministrar senare. Sådant väcker så småningom ont blod, speciellt när det kommer fram att det inte varit så helt med det ena och det andra. Man kan fråga sig vad den militära ledningen verkligen har gjort i det här fallet. Det har varit oklart hur det kunde komma sig att ett främmande örlogsfartyg kunde gå rakt in i ett skyddsområde utanför en av Sveriges största örlogsbaser utan att upptäckas. Vem var vakthavande officer? Vem har ställts till ansvar för detta? Varför upptäcktes inte den här båten? Varför nonchalerade man telefonsamtal som kom tidigt och där det lämnades uppgifter om att det stod en ubåt på grund? Jag skulle i vilket fall som helst vilja ställa några följdfrågor i detta sammanhang: Vad anser försvarsmininstern? Har det gjorts några verkligt genomgripande undersökningar när det gäller de militära cheferna, när det gäller örlogsbasens ansvariga i det här avseendet? Varför har det inte kommit fram mera uppgifter om detta? Vem är ansvarig? Nu har den militära ledningen och reaktionära högerkretsar utnyttjat denna händelse och har nästan samsats om att det är synd om dessa militärer, därför att de inte har tillräckligt med medel för att sköta sina uppdrag. Men de har inte skött sitt uppdrag i detta fall fastän de har stora anslag — de har inte ens kunnat klara bevakningen. Detta är allvarligt, och det är inte så konstigt att det blivit en reaktion av det slag som den som nu uppkommit. Jag tror att det skadat det svenska försvaret och Sveriges anseende väldigt mycket.
Herr talman! Oswald Söderqvist har naturligtvis rätt i att det finns en del punkter i hela ubåtsfrågan sedan 1981 som är oklara. Detta har såväl regeringen som överbefälhavaren och den ubåtskommission som arbetade efter händelserna i Hårsfjärden klart uttalat. När det gäller U 137 kan jag dock garantera Oswald Söderqvist och kammarens övriga ledamöter att ingenting i den aktuella debatten ger oss anledning att ifrågasätta de tidigare bedömningarna. Detta gäller i synnerhet om man ser till hela bilden och hela det material vi har inkl. resultaten av signalspaning o. d., där vi inte kan offentliggöra detaljerna. swald Söderqvist ställde också frågan: Hur kunde det hända? Oswald Söderqvist vet mycket väl att vi efter 1981 har blivit på det klara med det här problemet, och vi har försökt bygga upp ett skydd härvidlag. Vi har också vid flera tillfällen här i kammaren diskuterat ubåtsskyddets uppbyggnad. Det tar tid att genomföra denna uppbyggnad, men jag tror att vi blivit bättre. Jag tror också att personalen inom försvaret nu är mer medveten än tidigare om problemen och försöker klara upp dem. Vi som politiker är också medvetna om saken och har därför så att säga ett öga på problemen.
Herr talman! Jag godtar naturligtvis försvarsministerns och den nuvarande regeringens bedömning när det gäller huvudfrågan. Men den andra frågan, om ansvaret, gäller ju inte riktigt samma sak som det försvarsministern nu tog upp — att stärka ubåtsskyddet, att skaffa bättre materiel för att tvinga upp ubåtar, för att följa ubåtarna när man väl har upptäckt dem osv. Det är en sak, och det kan hända att det behövs förbättringar där. Vi har sagt att man kan föra över medel från andra delar av marinen eller från försvaret i övrigt till denna uppgift. Men detta är alltså inte samma sak som det jag hade som den springande punkten i mitt första anförande, nämligen frågan: Varför fungerade inte bevakningen vid Karlskrona örlogsbas de här höstdagarna? Varför upptäcktesinte den här ubåten? Det borde rimligtvis ha slagits larm tidigt. Om radarn var ur funktion eller var avställd på något sätt, skulle man väl ha ordnat något annat slags bevakning. Man skulle väl ha haft optisk bevakning, man skulle väl ha skickat ut patrullbåtar e. d. Eller var det så fram till denna tidpunkt att våra stora örlogsbaser låg helt öppna och att det bara var att köra rakt in i de här vattnen? Det finns ett glapp här, och det borde utkrävas ett större ansvar av den militära ledningen, av de militära cheferna, vilka — som jag sade — nästan fått framstå som några som det är synd om, som inte haft tillräckligt med resurser etc. Men sådana resurser att de skulle kunna bevaka vattnen utanför en stor örlogsbas har de i alla fall haft. Detta har ingenting med förstärkningen av ubåtsskyddet att göra, och där borde det utkrävas ansvar, tycker jag, av de chefer som var ansvariga vid det aktuella tillfället denna natt. Det får vi kanske återkomma till.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat civilministern om de inträffade skadorna vid islossningen i Torne älv kan föranleda regeringen att lämna ekonomiskt stöd till dem som har drabbats. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen har under hösten 1983 tagit ställning till vilka principer som skall gälla för ersättning för skador till följd av naturolyckor. Dessa principer bygger på det obligatoriska helvärdesskydd inom hem-, villa-, fritidshusoch lantbruksförsäkringarna som infördes den 1 januari i år. Skyddet avser byggnader och lös egendom vid översvämning till följd av bl.a. snösmältning. Försäkringsbranschen har lämnat information om sina åtaganden i det aktuella fallet. Om en skada av någon anledning inte täcks av försäkringsskyddet, kan staten från fall till fall pröva om ersättning skall utgå. Enligt de principer som riksdagen har fastställt är utgångspunkten att det främst är enskilda skadelidande som skall tillgodoses. Ersättning avses endast komma i fråga om det är socialt motiverat och om det finns ett klart behov härav. I vad gäller kommunernas kostnader för räddningsinsatserna finns möjlighet för dem att få ersättning enligt brandlagen vid nödlägen som har medfört särskilt höga räddningstjänstkostnader. Om en kommun har drabbats av andra kostnader, som har varit särskilt betungande för kommunens ekonomi, kan detta beaktas vid prövningen av om extra skatteutjämningsbidrag skall medges.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga.

Det är starka naturkrafter som släpps loss av tidig värme. Sveriges längsta älv, som har sina källor i den nordligaste fjällvärlden, är på sina ställen en halv mil bred så här års. Från Torankankorva, strax norr om Övertorneå, bevittnade Keksi 1677 det årets islossning. Han skildrar den åskådligt och berättar också med humor och värme om älvdalens människor och deras reaktioner på händelserna. Först genom muntlig tradition och efter några generationer nedtecknat har Keksikvädet bevarats åt eftervärlden. I vår har detta naturkrafternas skådespel kunnat förmedlas via mera moderna media och blivit uppmärksammat av en stor allmänhet. Det har emellertid inte bara varit ett tjusigt, dramatiskt skådespel, utan också inneburit hot mot människor och skador på deras hus. Vägar har skurits av, hus har flyttats av flodens anlopp, människor har tvingats vakta sina hus dag och natt och hållit sig beredda för snabb evakuering. Vårfloden har i år varit den mäktigaste i mannaminne. I vår tid har vi emellertid helt andra resurser än på Keksis tid, då vårfloden också tog med sig Övertorneå kyrka. Genom militär beredskap, helikopterspaning, trotylsprängningar av halvmilslånga isproppar har förödelse och en större katastrof kunnat undvikas. Upptänkliga resurser har satts in. Vid akuta katastrofhot kan man ju inte i första hand befatta sig med fakturor, räkningar, som dock kommer i sinom tid. Och det är här min frågeställning kommer in, huruvida statsverket, genom exempelvis försvaret, i största utsträckning kunde ta på sig dessa kostnader och/eller betrakta dem som kostnader för övning, träning och beredskap. I dag strömmar Torneälven mäktig och bred. Översvämningen ser ut att ha nått sin kulmen. Men ännu ligger vägar avskurna och byar kringflutna av vattnet, sommarstugor ligger i vatten. Från vårfloden, islossningen, till sommarfloden vid midsommartid kvarstår hotet, även om Torne älv nu har ett lugnare lopp.
Herr talman! Jag kan informera Kerstin Nilsson om att vi hade ett sammanträde i räddningstjänstrådet den 15 maj. Vid det sammanträdet var brandchefen i Övertorneå kommun Torsten Lång närvarande för att informera om förhållandena vid Torne älv. Jag har redan sagt att försäkringarna gäller. Försäkringsbolagens naturskadenämnd har beslutat att rekommendera bolagen att ersätta de nu aktuella skadefallen i Tornedalen, dvs. de skador som genom ispropparna vållats på byggnader och däri befintlig lösegendom. Naturligtvis finns en självrisk med i bilden, men detta är ändå en väg att få ersättning. Också när det gäller räddningstjänstkostnaderna för kommunerna finns det en självrisk, som i det fallet är byggd på skatteunderlaget.